Herr talman! Jag vill börja med att påpeka för Åke Polstam när det gäller utgångspunkten för betänkandet att det inte bara var en partimotion från socialdemokraterna som låg till grund för den omfattande remissbehandlingen utan även en partimotion från vänsterpartiet kommunisterna, avgiven vid samma tidpunkt under den allmänna motionstiden som den socialdemokratiska. Vidare kan jag konstatera att Åke Polstam inte tycks ha uppmärksammat att även en representant för vänsterpartiet kommunisterna har stått här i talarstolen och talat om den ekonomiska brottsligheten. I varje fall föreföll det inte så i hans inlägg, där han bara berörde Lisa Mattsons anförande. Det här betänkandet, sade Åke Polstam, är ett väldigt viktigt dokument i bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Men det är knappast genom Nr 147 betänkandet så som det är utformat som man angriper den ekonomiska Torsdagen den brottsligheten i det här landet. I betänkandet avstyrks ju de olika förslag till 27 maj 1981 åtgärder som har lagts fram både av oss och av socialdemokraterna. Åke Polstam var inne på att grundtanken i aktiebolagslagen är den att personer i ledningen för bolag — aktieägare m.fl. — inte skall stå personligt ansvariga för sina handlingar. Det är faktiskt vad det innebär. Om man bildar ett aktiebolag och där bedriver ekonomisk brottslighet, är ju grundtanken den som Åke Polstam ställer sig bakom, nämligen att man inte skall behöva stå personligt ansvarig gentemot fordringsägare osv. Jag skulle vilja ställa ett par frågor med anledning av Åke Polstams inlägg. Varför har regeringen och majoriteten i den här kammaren inte tagit initiativ för att genomföra alla de olika förslag till åtgärder som Brottsförebyggande rådet har lagt fram? Åke Polstam bredde j ju ut sig om att regeringen har varit väldigt aktiv, men det finns inte många faktiska bevis för det. Tvärtom finns det många bevis för motsatsen. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga. Viljan är stor, sade Åke Polstam. Men varför är ni då så envisa motståndare till att införa en effektiv skatteflyktsklausul eller en effektiv lag om konkurskarantän?

Herr talman! Jag vill bara trycka på att vi ingalunda är så överens som Åke Polstam i sitt inlägg ville göra gällande. Jag vill peka på att de lagar som han har nämnt, nämligen bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen och lagen om skatteflykt, är tillkomna på initiativ av dåvarande finansministern Sträng, som tillsatte utredningarna. Utskottsmajoriteten anser dem numera vara framträdande exempel på statsmakternas åtgärder mot skatteundandragande och andra illojala förhållanden. Men man säger också att det inte går att bortse från att dessa instrument kan diskuteras från rättssäkerhetssynpunkt och att man ibland kan få fram regelsystem som ligger intill gränsen för vad som nu kan anses godtagbart. Enligt min mening är överenskommelsen mellan mittpartiernas partiledare och socialdemokraterna helt annorlunda. Där säger man att kampen mot skattefusk och skatteflykt bör fortsättas och intensifieras. Det är en ordalydelse som väl ligger i linje med vårt krav i reservation nr 14, att vi måste få en effektiv lagstiftning mot skatteflykt, och vi pekar på att den lag som beslutades i fjol har en utformning som i hög grad begränsar dess effektivitet.

Vi nöjer oss inte, herr talman, med att sitta här och vänta på att regeringen skall ta initiativ. Vi vill driva på, och vi tror också att en socialdemokratisk regering skulle ha hanterat dessa frågor med större engagemang och större initiativkraft.

Herr talman! Jag kan ju be Tommy Franzén om överseende för att jag inte nämnde honom vid namn. Jag vet mycket väl att det inte bara är denna s-motion som vi har behandlat, även om den är huvudmotionen i detta betänkande. Men det finns ju också andra motioner som jag inte heller nämnt med namn och nummer. I betänkandet avstyrks våra förslag, säger Tommy Franzén. Jag hänvisade till att bl.a. era förslag, och de som finns i s-motionen och vissa andra motioner, ännu inte är beredda. Vi brukar ju avvakta att regeringens kansli och andra organ, som vi anlitar för att få dessa frågor väl beredda, skall göra sitt så att vi inte efteråt får beskyllningen att vi fattat hafsigt tillkomna beslut. Detta har vi ju fått höra i många sammanhang. Jag minns vad som sades efter LTO:s och LOB:s tillkomst, nämligen att dessa var tillkomna på ett hafsigt och slarvigt sätt: Det vill vi alltså inte vara med om. Vi har tagit hänsyn till BRÅ:s alla förslag så långt detta har varit möjligt. Men alla är ännu inte färdigberedda. Efter hand kommer de naturligtvis fram, och jag har i mitt anförande t.o.m. beklagat att beredningen har tagit litet tid. Jag vet, Lisa Mattson, hur dessa lagar har kommit till och vilket arbete som ligger bakom dem. Men inte med ett ord har jag kritiserat förre finansministern Gunnar Sträng för de initiativ som han tog. Lisa Mattson refererade till skatteöverenskommelsen. Jag förstår inte riktigt varför hon tog upp den i detta sammanhang. Klart är att skatteflykt och skattefusk skall bekämpas, och det är ett arbete som vi har framför oss. Då säger Lisa Mattson: Vi vill inte gå och vänta. Vi nöjer oss inte med det, utan vi vill driva på. Men det gör vi ju indirekt genom detta arbete. Jag anser att just denna debatt i dag och det arbete som justitieutskottet har lagt ner på detta betänkande är ett led i kampen mot skatteflykt och skattefusk. Hur dessa frågor sedan närmare kommer att penetreras får vi se. Den penetreringen skall ske i samarbete med socialdemokraterna. Kan ni inte ens nöja er med att avvakta den tiden?

Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Åke Polstam. Alla känner vi till att det inom trepartiregeringen fanns ganska delade uppfattningar om hur hårda tag man skulle kunna ta mot den ekonomiska brottsligheten. När nu ett av partierna har fallit bort och vi har fått en mittenpartiregering, kan vi då vänta litet större initiativkraft från den regering som formellt kommer till i morgon? Det är en för oss ytterst intressant fråga. Vi väntar med otålighet på att regeringen verkligen tar tag i dessa frågor och driver på, som vi har velat göra hela tiden.

Herr talman! Jag skall inte här ta upp någon debatt om vad Åke Polstam sade eller inte sade när han inledde sitt huvudanförande. Men i sin replik sade han att förslagen från BRÅ inte var beredda. Han menade att man måste bereda dem ordentligt i regeringskansliet, så att det inte i efterhand kan sägas Nr 147 att eventuella lagar har tillkommit på ett hafsigt och slarvigt sätt. Beredningen i regeringskansliet med anledning av förslaget om en skatteflyktsklausul tog fem år. Denna beredning ledde till att ett förslag om en förhållandevis effektiv lag mot skatteflykt när det slutligen lades fram hade urvattnats så, att lagen mer eller mindre bara blev ett slag i luften. Det är anledningen till att vi igen har tagit upp frågan och krävt att det skall införas en skatteflyktsklausul av den modell som när den borgerliga regeringen trädde till redan låg utarbetad av en arbetsgrupp inom departementen. Jag ställde några frågor till Åke Polstam. Han var inte benägen att svara på den andra av dessa. Den gällde varför den borgerliga majoriteten är motståndare till att införa en effektiv lagstiftning på skatteflyktsområdet och i fråga om konkurskarantän. Man skulle kunna ställa fler frågor om andra områden där regeringen inte har varit beredd att sätta in de kraftfulla åtgärder som Åke Polstam säger att regeringen har vidtagit och är beredd att vidta. I årets budgetproposition föreslås från riksskatteverket och länsstyrelserna kraftiga ökningar till länsstyrelserna för arbetet med just skattekontroll och skatteuppbörd. Förslagen avser förstärkningar på de lokala skattemyndigheterna, mervärdesskatteenheterna och kronofogdemyndigheterna. I dessa sammanhang har rödpennan gått fram inte riktigt men nära nog 100 procentigt. Här skyller regeringen på att vi inte har råd med dessa förstärkningar i dagens statsfinansiella läge. Men då vi har 7 miljarder i obetalda restskatter, må en förstärkning av resurserna på kronofogdemyndigheterna rimligen innebära att vi får in mer pengar än vad det kostar att tillföra kronofogdemyndigheterna denna resurs.

Herr talman! Lisa Mattson säger att det i den regering som nu har avgått fanns delade uppfattningar om hur man skulle angripa skattefusket — och det är möjligt att så var fallet. Nu frågar Lisa Mattson: Kan vi vänta kraftfullare tag från den nya regeringen? Mitt svar är att man kan vänta kraftfulla tag från regeringen. Det tror jag att jag kan utlova. Träffar man en sådan överenskommelse som har gjorts mellan de två mittenpartierna och socialdemokraterna, är det klart att man måste leva upp till den. Det är i varje fall min bedömning. Tommy Franzén säger att det tog fem år att bereda skatteflyktslagen. Ja, det tog litet lång tid. En av orsakerna till detta var rättssäkerhetsaspekten. Det visade sig när man skulle börja utforma lagen att det inte var så otroligt enkelt. Och Tommy Franzén menar säkerligen inte att man skall stifta lagar som inte garanterar den rättssäkerhet som varje människa har rätt att kräva. I varje fall vill inte jag det, och jag tror att majoriteten i denna kammare delar min uppfattning. Sedan kan man naturligtvis göra olika värderingar och bedömningar av hur värdefull denna produkt blev. Det är mycket möjligt att den så småningom 21 blir föremål för ytterligare prövning. Men nu får vi vänta och se hur lagen kommer att slå. Tommy Franzén angriper oss för att vi inte har stött förslaget om förstärkningar till bl.a. länsstyrelserna och kronofogdemyndigheterna. Jag är den förste som skulle vilja ställa mig bakom förstärkningar på detta område för att vi inte minst skulle kunna få in de 7 miljarder som man bedömer ligger ute i obetalda skatter. Men vi vet inte om vi genom sådana här förstärkningar får in dessa pengar. Om vi visste det, skulle vi kunna inrätta dessa tjänster på stubinen, men det går troligen inte. Och det är väl ingen hemlighet för Tommy Franzén hur landets ekonomiska läge är. Det finns helt enkelt inte pengar. Eller skall vi ytterligare underbalansera budgeten, med risk för att vi inte ens får tillbaka de 7 miljarder kronor som vi så gärna vill ha in? Om vi kan genomföra de här förstärkningarna skall vi också göra det. Men vi måste samtidigt svara för finansieringen.

Herr talman! Det går en mycket klar politisk skiljelinje mellan socialdemokraterna och de borgerliga när det gäller åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Så har det varit i många år, men det har varit särskilt markant under de borgerliga regeringarnas tid. I det betänkande från justitieutskottet som vi nu behandlar finns den politiska motsättningen mycket tydligt markerad. I ett drygt fyrtiotal remisser från myndigheter och organisationer, i yttranden från åtta riksdagsutskott och i de delade meningar som kan avläsas i 15 reservationer avspeglas klart skiljaktiga uppfattningar om angelägenheten av åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Det är, som utskottets vice ordförande Lisa Mattson har sagt, ett unikt dokument justitieutskottet presenterar. Det kan ses som en röd kampbok mot den varböld i vårt samhälle som den organiserade och den ekonomiska brottsligheten vuxit ut till. Men tyvärr är det en kampbok med många borgerliga bromsmarkeringar. Varje år under 1970-talet har riksdagen haft att ta ställning till förslag till åtgärder för att komma till rätta med skattebrottslighet och annan ekonomisk brottslighet. Redan tidigare, under 1960-talet, startade dåvarande regeringen ett mycket stort antal taxeringskontroller, som på den tiden väckte liv i kraven på samhällets motåtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Dessa taxeringskontroller pågick in på 1970-talet, men märkligt nog blev kontrollen Entreprenad 76 den sista i serien — då fick vi ju också en ny regering. Men egentligen var det genom den s.k. AMOB-rapporten från rikspolisstyrelsen 1977 som den ekonomiska brottslighetens omfattning blottlades och samlade krav på åtgärder restes. Varken i opposition fram till 1976 eller i regeringsställning under senare år har man från borgerligt håll varit pådrivande när det gällt att ta upp kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I den första borgerliga regeringsförklaringen — den från 1976 — fanns inte ett ord om insatser mot denna brottslighet. Inte heller tidigare under 1970-talet har jag kunnat finna några borgerliga motionskrav — f. ö. inte heller några krav från vpk — på åtgärder i denna brottsbekämpning utöver dem som den dåvarande socialdemokratiska regeringen vidtog. Den politiska skiljelinjen, markerad genom krav från oss socialdemokrater på kraftfulla kampåtgärder på den ena sidan och den borgerliga oviljan på den andra, har kommit att bli särskilt framträdande efter regeringsskiftet 1976. Under tiden sedan dess har det inte saknats krav på åtgärder. Från Brottsförebyggande rådet, som har haft att göra en översyn av lagstiftningsfrågorna, från andra myndigheter och i ett mycket stort antal riksdagsmotioner, interpellationer och frågor har den borgerliga regeringen drivits på att agera. Men man har haft en känsla av att det den gjort har varit sådant som den varit nödd och tvungen att göra. Jag skulle kunna redovisa för kammaren en förteckning jag har fått över åtgärder som vi socialdemokrater krävt i de många utskott som berörs av frågor som gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten: finans-, skatte-, närings-, civil-, social-, arbetsmarknads-, jordbruksoch justitieutskotten. Det är en imponerande kravkatalog. Det gemensamma för dessa spridda utskottsageranden har varit att åtgärdsförslagen genomgående har röstats ned av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Samma dystra öde har också en stor del av förslagen från Brottsförebyggande rådet mött. Bara delar av de åtgärder som BRÅ har föreslagit har genomförts av regeringen. Trots vetskapen om detta drar sig inte den borgerliga treoenigheten, som står för majoriteten i det betänkande vi nu behandlar, för att påstå att ”statsmakterna gjort stora ansträngningar för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten”. Detta, vill jag påstå, är inget annat än vilseledande samhällsinformation. Vad moderater, folkpartister och centerpartister har gjort, sedan de fick majoritet här i huset och bildade regering, har varit att sätta stopp för åtgärder.

Sedan 1978 har Brottsförebyggande rådet försett regeringen med ett stort antal förslag till lagändringar för att förhindra ekonomisk brottslighet. Bortsett från att en och annan moderat reservation har avgivits i BRÅ har det varit politiskt enhälliga förslag. Bakom dem har stått också värderade ledamöter av denna kammare, herrar Polstam och Körlof. Men det har inte hjälpt. Förslagen har ändå stoppats i regeringen. Några exempel: förslaget att förstärka aktiebolagslagen, förslaget om förtur i skattedomstolarna och Jag skulle kunna fortsätta med flera exempel. Tillsammans visar allt detta, plus alla förslag som under senare år har lagts fram motionsvägen här i riksdagen, att vad de borgerliga regeringarna gjort är att bromsa åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Man behöver bara studera massmedias redovisning av hur ekonomins brottslingar agerar för att övertygas om att de åtgärder som vidtagits har varit ganska fruktlösa. När man läser majoritetens skrivning i betänkandet kan man tro att det nu skall bli andra aktiviteter av från borgerligt håll. Man skriver nämligen: ”I linje med vad som anförs i motionerna finner utskottet det därför angeläget att samhället sätter in kraftfulla åtgärder på bred front ——-.” Det är ingen dålig programförklaring. Men den gör genast halt. När majoriteten kommer fram till behandling av de motionskrav som man hänvisar till avstyrker man dem — samtliga! Jag skall i korthet kommentera några av de krav som vi socialdemokrater fört fram men som nu majoriteten går emot. I reservation 2 kräver vi åtgärder för att öka valutakontrollen. På det området har ”Thorbjörn II:s” regering utfärdat direktiv till valutakommittén som liberaliserar, inte skärper, kontrollen av valutaströmmarna. Vi kräver att valutakontrollerande myndigheter skall ges resursförstärkning. Vi kräver utbyggt samarbete mellan myndigheter, och vi vill att den högt utvecklade datateknik som tillämpas i banksystemet skall användas för förbättring av valutakontrollen. Vi vill ha skärpta direktiv till valutakommittén. De borgerliga säger nej, nej, nej. Inga initiativ är nödvändiga. I reservation 3 tar vi upp frågan om kontroll av företag som får statligt stöd. Vi kräver en allmän översyn av kontrollsystemet och aktualiserar en ökad statlig insyn i stödföretagen genom statliga styrelseledamöter och revisorer. Med en liten knorr om möjligheten till ökade resurser för företagskontroll säger de borgerliga även här nej och yrkar avslag på motionskravet. I reservation 10 tar vi upp straffbestämmelserna på arbetsmiljölagstiftningens område. De har varit i kraft tre år nu och behöver ses över, anser vi. Vi kräver en anpassning av straffsatserna. Nej, säger den borgerliga majoriteten. I reservation 11 upprepar vi krav som vi framfört allt sedan 1976 om företagsböter. Där går vi ut ifrån att ett regeringsförslag äntligen skall komma och nöjer oss med ett påpekande om det anmärkningsvärda i det mångåriga dröjsmål som här tidigare nämnts. Samarbetet mellan polis, åklagare m.fl. tar vi uppi reservation 12. Där har Brottsförebyggande rådet agerat under de 17 månader som gått sedan vår motion väcktes i riksdagen. Men BRÅ ämnar arbeta vidare, och vi understryker i vår reservation kravet på att förslag på detta område handläggs skyndsamt i regeringen. De resurser som polisen har för att effektivt kunna angripa ekonomisk brottslighet är långt ifrån tillräckliga. Vi kräver i reservation 13 omfördel ningar och förstärkningar av polisens resurser. Vi kräver också att spaning och utredning i fråga om ekonomiska brott skall ges företräde i polisverksamheten. Vi anser också att polisen bör få hjälp av utomstående experter på t.ex. skatteoch bokföringsfrågor. Dessa förslag bör, anser vi, prövas av den nyligen tillsatta polisberedningen. Dessa krav anser den borgerliga majoriteten i utskottet vara tillräckligt tillgodosedda redan nu, och man säger därför även här nej, nej och åter nej till våra förslag. Jag skall inte vidare kommentera våra reservationer. Hans Pettersson i Helsingborg och Eric Jönsson kommer i sina inlägg att ta upp ytterligare delar av dem. Utmärkande för hela betänkandet om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten är den borgerliga oviljan att över huvud taget göra någonting. Vi anser att de förslag som vi aktualiserar i den nu nästan ett och ett halvt år gamla motionen är i behov av kompletteringar. Vi skulle ha behövt ta upp problemen med det långdragna processandet, som i dag utgör en trygghet för dem som vill bedriva ekonomisk brottslighet.

Jag lyssnade häromdagen till en redovisning av hur vårt gammaldags folkbokföringssystem möjliggör mycket fiffel, såväl i Sverige som vid skenbosättningar utomlands. I måndags eftermiddag var jag i tillfälle att resonera med Hans Larsson på Metallindustriarbetareförbundet, en man med rik erfarenhet av fiffelföretags agerande. Jag skulle önska att kammarens borgerliga ledamöter, som om en stund skall rösta nej till de av oss aktualiserade ytterligare åtgärderna mot den brottslighet som han kämpar med, skulle ha möjlighet att lyssna till hans beskrivningar. Det är skildringar av den verklighet som finns utanför kanslihusets mycket ombonade tillvaro. Efter att ha läst majoritetens skrivningar i det nu aktuella betänkandet vågar jag säga att spekulativa nolltaxerare, fastighetsfifflare, sluga konkurssvindlare och andra ekonomins brottslingar lugnt kan arbeta vidare —så länge vi har borgerlig majoritet och borgerlig regering i Sverige. Men medan svenska folket genom tidningar, radio och TV informeras om hur de smarta storfifflarna med god ekonomisk vinning bedriver ekonomisk brottslighet, lever i lyx och inte oroas av rättssamhället växer opinionen mot det Fiffelsverige, där man omsätter kanske 30-40 miljarder kronor om året. Det var mot den bakgrunden beklämmande att höra Åke Polstam hänvisa till det ekonomiska läget när han skulle beskriva varför man är försiktig på borgerligt håll.

Det var över huvud taget en mycket återhållsam Åke Polstam som pratade om att det gäller besvärliga frågor, om ärenden som bereds i departementet, om försiktighet och om rättssäkerhet, men som ändå försäkrade att viljan finns. Men, Åke Polstam, fifflarna bryr sig inte om viljan, dem kan man komma åt enbart genom sådana åtgärder som vi föreslår i våra reservationer och som ni är på väg att rösta ner.

Men precis som utskottets vice ordförande har påpekat satte sig centerpartister och folkpartister lydigt ner skuldra vid skuldra med moderaterna och skrev under det betänkande som innebär nej, nej och åter nej till alla åtgärder. Det är beklagligt. Nu säger herr Polstam att åtgärder skall vidtas. Ja, så har man sagt ända sedan 1976. De motioner som nu föreligger tycker jag utgör en klar markering av var viljan att göra någonting finns. Fyra socialdemokratiska motioner, två från vpk och en från centern följer man inte upp ens från centerns sida utan avstyrker dem. Jag tycker det är ganska symtomatiskt för hur mittenpartierna går från god vilja över till avslag på förslag om åtgärder. Såväl socialdemokraterna som Landsorganisationen kommer på kongresser i höst att anta program för fortsatt kamp mot ekonomins brottslingar. Inte mindre än 38 motioner föreligger till socialdemokraternas kongress med sammanlagt nära 100 åtgärdskrav mot den ekonomiska brottsligheten. Det visar hur stark opinionen är inom arbetarrörelsen för att någonting skall hända mycket snart. Även om moderater, folkpartister och centerpartister i dag lyckas med sin udda röstövervikt att avvisa våra krav av årgång 1980, lovar vi att socialdemokraterna kommer tillbaka med dessa och med nya krav 1982, då vi också hoppas få folkets förtroende i val att åtgärda kraven i regeringsställning.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon polemisering med Arne Nygren om de punkter han berörde. Jag vill däremot, med anledning av att han sade att regeringen inte har kommit med några förslag och att inte heller vpk har gjort det, rikta mig till Arne Nygren och säga att vi faktiskt har gjort det, även om vi nu inte har lagt fram förslagen under samlingsrubriken Kamp mot ekonomisk brottslighet. Jag kan på rak arm ta några exempel på de olika förslag som vi har lagt fram under årens lopp men som Arne Nygren tydligen inte har uppmärksammat. Det har gällt olika förslag på arbetsrättens område, framför allt för att. Nr 147 stärka fackföreningarnas ställning, bl.a. i fråga om vetorätten. Det har gällt Torsdagen den miljöområdet, kampen mot miljöbrott och naturligtvis även mot arbetsmil 21 maj 1981 jöbrott. Vi har lagt fram olika förslag på skatteområdet inom näringsområdet med bl.a. frågan om etableringskontroll, på civilsidan, där vi har krävt lagstiftning om åtgärder mot hyreshajar och mot markspekulation. Det har lagts fram förslag på finanssidan, där vi bl.a. har krävt stopp för kapitalflykt, och på arbetsmarknadens område beträffande den grå arbetskraften. Det här är bara ett axplock av exempel, och det gäller åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, även om de inte upptas under samlingsrubriken Kamp mot ekonomisk brottslighet.

Herr talman! Arne Nygren tar ofta fram sådana yrkanden från socialdemokratiskt håll som skulle ha varit revolutionerande i kampen mot den ekonomiska brottsligheten om de hade genomförts. Han säger att vi på den icke-socialistiska sidan alltid har röstat emot de här förslagen. Det är möjligt, om man drar fram enskilda frågor utan att de sätts in i sitt rätta sammanhang, att vi inte alltid har stött s-förslag. Ni har å andra sidan inte heller stött förslag från vårt håll. Men vi skall komma ihåg att dessa s-förslag aldrig har varit beredda, som jag tidigare sade, på sedvanligt sätt, annat än av er själva. Det kräver vi ju annars ur rättssäkerhetssynpunkt, innan vi fattar slutliga beslut — i varje fall när det gäller beslut som bygger på ett enskilt motionsyrkande. Det gör vi alltså aldrig i andra sammanhang, och då bör vi också undvika att göra det i dessa frågor. Vi har bara satt stopp för s-förslag, säger Arne Nygren. Om jag vore elak skulle jag kunna säga att det är ganska naturligt att vi inte alltid kommer att föra en socialdemokratisk politik med en borgerlig regering och en borgerlig majoritet i riksdagen. När det gäller valutakontrollen vet Arne Nygren, som varit med om att bereda dessa frågor, att BRÅ skall föreslå lagstiftningsåtgärder — det säger ni i reservation 2, och det säger också utskottsmajoriteten i betänkandet. Dessutom är valutaregleringen och valutalagstiftningen under utredning i valutakommittén, och vi brukar ju alltid vänta på att utredningar blir färdiga, innan vi själva fattar beslut. Ökade resurser — ja, hur skall de betalas? Efter Arne Nygrens beskrivning angående kraven på ökad kontroll vill jag ställa några motfrågor: Hur mycket skall vi satsa? Var skall vi ta pengarna ifrån? Kan vi räkna med att ni ställer upp och tar ansvar för dessa frågor när det konkreta samarbetet med er om skatteuppgörelsen startar? Det finns anledning att fråga om ni är beredda att ställa upp på ett positivt samarbete. I så fall kan det hända att vi kan komma en bit på vägen när det gäller åtgärder mot skatteflykt och skattefusk.

Herr talman! Först till Tommy Franzén. Det jag nämnde i mitt första anförande var vad som hände före valet 1976, när vi alltjämt hade en socialdemokratisk regering. Vad jag redovisade för kammaren var de åtgärder som vidtogs under 1960-talet och första hälften av 1970-talet. Och det var ganska mycket när man summerade ihop det — upplysningstjänsten har gjort det för min del. När man ser på insatserna — taxeringskontrollen och allt det andra — konstaterar man att det i riksdagsbehandlingen praktiskt taget inte på en enda punkt fanns krav från vpk eller från borgerligt håll på åtgärder utöver vad den socialdemokratiska regeringen föreslog. Det Tommy Franzén nu räknade upp är åtgärder som vidtagits efter 1976, och det har jag inte sagt någonting om. Det är säkert en fullt riktig beskrivning. Så till Åke Polstam. Jag skulle egentligen vilja ställa en enda fråga. Nämn här för kammaren ett enda förslag som ni har lagt fram i regeringsställning om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som vi har varit med om att avslå! Nämn ett enda exempel — det räcker med det! Nej, på samtliga punkter, praktiskt taget, har vi från socialdemokratiskt håll krävt åtgärder som har sträckt sig mycket längre än vad man från borgerligt håll har lagt fram förslag om. Då har ni yrkat avslag på de kraven. Precis så gör ni i det betänkande som vi nu behandlar. Sedan snodde sig herr Polstam litet runt när han frågade om resurser för att bekämpa exempelvis skattebrottslighet.

Herr talman! Jag skulle nog vilja rätta Arne Nygren, även om han har dokument från upplysningstjänsten. Flera av de förslag till åtgärder jag räknade upp finns faktiskt i sådana motioner som har väckts redan under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Men låt oss inte tvista så mycket om det. Jag skulle med anledning av Arne Nygrens senaste replik vilja ställa frågan till honom om vi inte kan vara ganska överens på den punkten, att när det gäller att driva in exempelvis den största delen av de 7 miljarderna i uteliggande kvarskatt, detta ändå måste vara lönande. Även om man från motståndarsidan hävdar att det statsfinansiella läget är kritiskt, kan det knappast vara så att de resurser som skulle användas på kronofogdemyndigheterna i form av löner o. d. till dem som driver in kvarskatterna skulle uppgå till högre belopp än själva skatterna. Jag har den uppfattningen att vi skulle kunna få nettoinkomster till statskassan genom att utöka skattekontrollen och bl.a. ge mervärdeskatteenheterna och kronofogdemyndigheter na de resurser som jag tidigare har talat om. Och jag tror att Arne Nygren och Nr 147 jag är ganska överens på den punkten, till skillnad mot Åke Polstam. Torsdagen den

Herr talman! Jag bestämde mig för att gå ut löst i den här debatten ochinte Ekonomisk brottsutmana oppositionen, eftersom de här frågorna är alltför allvarliga för att lighet pratas bort. Viär, Arne Nygren, istort överens. Vi har varit överens i de flesta frågorna när det gäller utredningsarbetet inom brottsförebyggande rådet. Och skillnaderna i det här betänkandet är verkligen inte stora. Det gäller ju bara om frågan är beredd eller inte. Ni har ingen anledning att förhäva er mot bakgrund av vad ni själva förmådde att prestera under alla era regeringsår. Ni kan givetvis berömma er av att ni tillskapade hundratals polismanstjänster under tiden efter förstatligandet. Men inte en enda av dessa poliser dirigerades då till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten — inte en enda. Ni nöjde er med att följa regeringspartierna för en omprioritering av redan tillgängliga resurser. Under er regeringstid fanns det ekonomiska resurser genom en ständigt ökande tillväxt i vårt land. Men den tiden är förbi, Arne Nygren. Även om ni sutte i regeringsställning skulle ni inte kunna handskas med pengarna hur som helst. Det var den nya regeringen som satte till knarkrotlarna, det var den nya regeringen som satte till eko-rotlarna, det var den nya regeringen som ordnade med utbildningen av eko-personalen och utbildningen av de åklagare som handhar de här frågorna. Det var den nya regeringen som skickade personal till Ostasien och till Interpol när det gäller narkotika, som är så förknippad med den ekonomiska brottsligheten. Det var den här regeringen som gjorde omprioriteringar för att styra över personal från annan verksamhet till eko-rotlar och knarkrotlar. Har vi inte giort någonting sedan vi kom i regeringsställning, Arne Nygren? Era förslag kom först efter det att ni hamnade i opposition — det måste man slå fast. Om det skulle räcka med 10 miljoner — om beloppet skulle vara så pass litet, men jag befarar att det inte är det — tror jag att vi i de kommande förhandlingarna kan komma överens. Ni får väl då tala om i vilken utsträckning ni vill ställa upp och vara med om anslagen för att klara den här frågan. Så långt som det finns möjligheter att gå, Arne Nygren, skall jag också ställa upp på det.
Herr talman! Till Tommy Franzén vill jag säga att jag hoppas att vi är överens på denna punkt. Till herr Polstam: De insatser som från polisens sida gjordes före AMOB-rapporten skedde genom bl.a. bedrägerirotlarna. Det bör herr Polstam som gammal polis känna till. Bedrägerirotlarna byggdes ut i snabb takt under den socialdemokratiska regeringstiden. 29 1977 begärde rikspolisstyrelsen, för första gången, att ur bedrägerirotlarna få bryta ut något som man kallade för eko-rotlarna. Och nu gör ni ett stort nummer av att ni har avdelat 100 av våra 16 000 poliser till kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men om vi gör en summering och tittar på de problem som detta har skapat i bedrägerirotlarna, ter sig bilden inte riktigt lika fin som den här beskrivs. Sedan till resurserna: Det kommer säkert att behövas insatser av storleksordningen 10 milj.kr. och långt mer om vi skall nå resultat i kampen mot skattebrottslighet och skattefusk. Herr Polstam kommer att här i riksdagen fram till 1982 få många tillfällen att ta ställning till socialdemokratiska förslag som läggs fram på detta område. Då skall det bli intressant att se om den goda viljan kan omsättas i ett beslut om åtgärder. Det är åtgärder och ingenting annat som hjälper i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. God vilja kan vara bra, men den stoppar inte en enda av ekonomins brottslingar här i landet.

Herr talman! Det är ett omfattande och komplicerat samhällsproblem som nu behandlas. Det är också ett omfattande och för många kanske komplicerat betänkande som föreligger till behandling. Men inget tvivel råder, varken sig i utskottet eller — hoppas jag — i riksdagen i dess helhet, om att ekonomisk och organiserad brottslighet och narkotikabrottslighet utgör de svåraste kriminalitetsproblem som vi har. Delvis griper problemen på alla de tre områdena in i varandra. Åke Polstam har i sitt anförande redan berört en del av de allmänna synpunkter som majoriteten i utskottet har anlagt på de övergripande problem som framträder när man fördjupar sig i detta ämne. Låt mig, fru talman, endast ta upp tre principiella frågeställningar, innan jag går över till att behandla några av s-reservationerna mer i detalj. Av de många motionerna, de allvarliga problem som de berör, den mycket omfattande remissomgången till både myndigheter, organisationer och utskott och de av majoriteten i samtliga fall avstyrkta motionsyrkandena, kan man mycket lätt få den uppfattningen att utskottsmajoriteten inte ser med mycket stort allvar på den ekonomiska brottsligheten eller att vi inte anser de framförda förslagen vara värda att pröva. Också Arne Nygren försökte i sitt anförande med kraft förmedla en sådan stämning. Anförandet var väl i den delen i stor utsträckning ett valtal. Men, fru talman, ingenting kan vara felaktigare. För det första: Det är ett obestridligt faktum och det dokumenteras klart i betänkandet att först efter det borgerliga regeringstillträdet 1976 började man under regeringens ledning vidta olika åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Valutakontrollen är föremål för översyn sedan 1977. Företagsrevisorernas ställning och uppgifter har stärkts genom ändring i Nr 147 associationsrättsliga lagar 1980. Torsdagen den Höjning av aktiekapitalet har ägt rum under borgerliga regeringar. 21 maj 1981 Förslag till lagstiftning mot grå arbetskraft väntas bli förelagt riksdagen i år, efter utredningsarbete initierat av borgerliga regeringar. De nya reglerna i konkurslagen om ett utvidgat näringsförbud trädde i kraft så sent som den 1 juli 1980. Lagen om kreditpolitiska medel är föremål för översyn sedan förra året. Vi har nyligen tagit nya och skärpta straffsatser mot miljöbrott. Vi kan senare i år vänta en proposition om ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet. Vi har i riksdagen förra året tagit nya lagregler för att komma åt hyresvärdar som upplåter lokaler för dobbleri och spel m.m. Polisens organisationer har under flera år förstärkts med ekonomiska rotlar. Vi har antagit en lag om skatteflyktsklausul. Fru talman! Jag skall inte fortsätta uppräkningen, utan bara konstatera att detta och mycket därtill har tillkommit eller initierats av de borgerliga regeringarna. Jag måste alltså med kraft tillbakavisa Arne Nygrens argumentering att ingenting gjorts för att bromsa och stoppa den ekonomiska brottsligheten. Detta är inte sant. Sanningen är den att ingenting, eller i vart fall mycket litet, gjordes före 1976. För det andra: Debatten om ekonomisk brottslighet lider av väsentliga svagheter. Det är ingen som fullt ut har lyckats definiera vad man menar med ekonomisk brottslighet. Ofta blandar man samman sådant som redan i dag är straffbelagt med sådant som väl kan vara oetiskt eller klandervärt men som inte desto mindre är lagligt. Det föreligger betydande osäkerhet om hur stora belopp som omsätts i illegal verksamhet eller som undandras beskattning genom ekonomisk brottslighet. Definitionsfrågan saknar måhända större betydelse, utom just den att oklarheten kan bidra till att det man avser lätt kan framställas som både mer omfattande och mer skrämmande än vad som i och för sig behövs för att man skall kunna angripa problemen. Sammanblandningen med sådant som är straffsanktionerat och sådant som inte är det men som kanske borde vara det är däremot allvarligare, eftersom den kan få till följd att verksamhet av både enskilda och företag stämplas som illegal eller brottslig utan att så är fallet. Det kan också leda till osäkerhet om vad som är tillåtet eller otillåtet, vilket är en farlig utveckling för en rättsstat. Siffror på vad den ekonomiska brottsligheten kostar eller belastar vår ekonomi med är än så länge mycket grova — beloppen kan vara både betydligt högre på en del områden och betydligt lägre på andra än vad som nu presenteras. Också det manar till en viss försiktighet i debatten. Fru talman! Det som jag nu har sagt får under inga omständigheter tolkas så, att jag vill förringa de problem som olika typer av ekonomisk brottslighet medför. Det vi med visshet vet om denna brottslighet är fullt tillräckligt för 3 att mycket bestämda och kraftfulla åtgärder måste vidtas, och detta markerar utskottsmajoriteten tydligt i sin skrivning. För det tredje: När sådana åtgärder prövas måste man göra en bedömning — som inte är så helt lätt och som Arne Nygren helt förbigick. Det gäller ofta att avväga, om en åtgärd som kan stoppa en viss typ av ekonomisk brottslighet kanske också lägger en betydande hämsko på en helt normal och sund ekonomisk aktivitet som borde utvecklas ännu mer. En försiktig tolkning av detta betänkande och reservationerna i det är väl den att socialdemokraterna på åtskilliga områden är beredda att gå avsevärt längre än majoriteten med åtgärder som innebär generell eller detaljerad kontroll, restriktioner och ingrepp i det ekonomiska livet i vad gäller både företag och enskilda. I en del av sina yttre konsekvenser kan dessa åtgärder leda till väsentliga avsteg från våra civilrättsliga och näringsrättsliga principer, avsteg som allvarligt skulle kunna inverka på näringslivet och på de enskildas vilja och förmåga att genom produktivt arbete bidra till vår välfärd. Inte minst inom beskattningens område är den utvecklingen, mot jordens hårdast beskattade befolkning, som Sverige har upplevt under många år, ett memento. Det har under senare år framstått som klart för allt fler att nuvarande skattesystem, med dess mycket höga marginalskatter och starka progressivitet, i hög grad har verkat hämmande på den ekonomiska utvecklingen och på ett ändamålsenligt utnyttjande av vårt lands resurser. Det har motverkat arbete, initiativ, företagande och sparande. Det har medverkat till att skapa en växande grå eller svart sektor i vår ekonomi, till minskad rörlighet och försämrad funktionsduglighet på arbetsmarknaden och till nedgång i företagen. Jag tycker att man måste ha detta i åtanke när man diskuterar delar av de förslag mot skattebrottsligheten som socialdemokraterna har lagt fram. Fru talman! Jag skall nu gå över till att kommentera några av de socialdemokratiska reservationerna. I reservationen nr 6, som gäller s.k. grå arbetskraft, ställs bl.a. just skatteoch avgiftsproblemen på sin spets. Det är uppenbart att framväxten av grå arbetskraft har sin grund i försök att komma undan skatt och avgifter, och nära intill det står problemet med det s.k. kvittolösa samhället. Utvecklingen har gått därhän — det är beklagligt, men man måste konstatera det — att även rättskaffens och lojala medborgare tydligen anser det rimligt och i vart fall inte stridande mot rättskänslan att betala utförda arbeten utan kvitton. Arbetsmarknadsutskottet anför i sitt yttrande till betänkandet att detta problem med skatterna inte enbart kan lösas genom en kontrollagstiftning utan att det också måste angripas genom en sänkning av skatterna. Socialdemokraterna klagar nu i sin reservation över saktfärdigheten när det gäller att få fram dessa förslag. Ja, man kan dela uppfattningen att det har dröjt. Skälet är dock att det första förslaget om ansvar för skatt vid entreprenad, som kom redan 1976, utsattes för en mycket skarp remisskritik och måste göras om. En ny utredning har nu gjorts, och vi väntar förslag till riksdagen i år på grundval av den utredningen om den s.k. grå arbetskraften och skattekontrollen. Även om det ibland hastar med lagstiftning, skall de Nr 147 förslag som läggs fram vara väl genomarbetade. Vi får alltså ge oss till tåls Torsdagen den några månader till. Mot den bakgrunden tycker jag att den socialdemokra 21 maj 1981 tiska reservationen på denna punkt framstår som ganska onödig. I reservationerna 7 och 8 vill socialdemokraterna att utredningar skall tillsättas om näringsförbud även i andra fall än konkursmissbruk och om etableringskontroll. Vidare vill socialdemokraterna införa särskilda branschregister. Det gäller särskilt bilverkstäder och företagare inom byggbranschen. På dessa punkter, som utskottsmajoriteten inte velat tillmötesgå, framträder en principiell skillnad mellan majoritet och minoritet. Det finns självfallet även i ett samhälle med fri ekonomi skäl att för olika verksamheter ha begränsningar. Men det finns en avgörande principiell skillnad i att å ena sidan ha näringsförbud eller etableringskontroll för att styra eller förhindra farlig näringsverksamhet och att å andra sidan använda sig av sådana förbud eller restriktioner som en sorts straff eller som sanktioner mot försummelser i verksamheten som sådan. Vi har i den nya konkurslagstiftningen beträtt den senare vägen, bl.a. därför att konkursinstitutet så grovt har missbrukats. Vi får nu se hur detta utvidgade näringsförbud fungerar. I avvaktan på det är majoriteten inte beredd att ta upp de principiellt nya och radikala steg som de socialdemokratiska reservationerna ger uttryck för. Kreditströmmarna, som socialdemokraterna vill utreda i syfte att nå ökad kontroll, skall jag kommentera något. Varken remissinstanserna eller de riksdagsutskott som haft frågan under övervägande finner att det skulle råda några särskilda brister i den kontrollapparat som samhället f. n. förfogar över när det gäller kreditväsendet. Riksbanksfullmäktige säger t.ex. i sitt yttrande: ”I en ekonomi av Sveriges typ sker kontrollen över kreditgivningen med huvudsakligen generella medel. En styrning av enskilda lånetransaktioner genom myndigheternas försorg är knappast förenlig med ett sådant system.” Det är ett exempel på ett yttrande som jag tycker att socialdemokraterna borde fundera något över. När det gäller miljöbrotten har vi nyligen antagit nya, skärpta straffbestämmelser här i riksdagen. Diskussionen nu gäller närmast arbetsmiljöbrotten. Där kan väl först sägas att arbetsmiljölagstiftningen, som antogs under en socialdemokratisk regering, på några punkter var ganska tandlös i det här hänseendet. I syfte att öka möjligheterna att ingripa slopades under borgerlig regering förra året kravet på angivelse från målsägande vid kroppsskada eller sjukdom som ådragits i arbetet. Det är återigen ett exempel på att Arne Nygren inte har rätt när han säger att ingenting har gjorts. Så sent som förra året behandlade socialutskottet frågor om utvärdering av arbetsmiljölagstiftningens sanktionssystem. Ett enhälligt socialutskott, alltså inkl. socialdemokraterna, avstyrkte en sådan utvärdering. Vid behandlingen av det nu föreliggande ärendet, vilket justitieutskottet har remitterat till socialutskottet, har socialutskottet återigen enhälligt intagit samma ståndpunkt. Flera olika utredningar arbetar nu med frågan om straffpåföljder. Det gäller t.ex. fängelsestraffkommittén. Dess direktiv är sådana att även arbetsmiljöbrotten kan falla inom dess arbetsområde. Det kan alltså inte 33 uteslutas att den kommittén kommer med förslag i linje med motionärernas. I avvaktan härpå har justitieutskottets majoritet inte funnit anledning att tillstyrka motionerna. Låt mig slutligen, fru talman, göra en liten notering. För en kort tid sedan hade vi här i riksdagen en diskussion om polissatsningar med anledning av vad som sägs i budgetpropositionen. Socialdemokraterna reserverade sig då för ytterligare en satsning på 30 tjänster på kvarterspolissidan. Jag frågade i den debatten särskilt socialdemokraterna om man hade råd att låta 30 nya polistjänster odelat gå till kvarterspolisverksamheten. Och svaret blev ja. Nu skriver socialdemokraterna i sin reservation nr 13 — Arne Nygren redovisade det tydligt här — att spaning och utredning i fråga om ekonomisk brottslighet skall ges företräde i polisverksamheten genom omfördelningar och förstärkningar av polisens resurser. Här är alltså ytterligare satsningar på gång utöver förslaget om de 30 kvarterspoliserna. Jag noterar detta med tanke på det vänskapliga utbyte som Arne Nygren och jag hade när det gällde ansvariga regeringspartier och oansvariga oppositionspartier. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till justitieutskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Björn Körlof återkommer till Åke Polstams resonemang om att det inte hände något före 1976. Jag påminde om en del åtgärder som vidtagits, t.ex. taxeringskontrollerna som pågick under hela 1960-talet men som av någon oförklarlig anledning upphörde 1976. Jag skulle kunna räkna upp alla satsningar som gjorts beträffande bl.a. kontrolltjänster inom länsstyrelserna. Jag skulle kunna påminna herr Körlof om de färdigställda förslag som låg hos regeringen 1976 men som stoppades i skrivbordslådan. Jag skulle kunna påminna om att det inte förelåg en enda borgerlig motion före 1976 med yrkande om fler åtgärder mot ekonomisk brottslighet än vad socialdemokratiska regeringar har föreslagit. Det är den ena redovisningen. Den andra redovisningen gäller de åtgärder som har vidtagits. Jag riktar till herr Körlof samma fråga som herr Polstam inte svarade på: Kan ni nämna en enda av er föreslagen åtgärd emot ekonomisk brottslighet som vi inte har sagt ja till? Vi har sagt ja till alla förslag, men vi har krävt åtgärder som sträcker sig långt därutöver. Då har ni sagt nej och åter nej. Det är där skiljelinjen går när det gäller olika insatser på detta område. Efter att ha lyssnat till inläggen av herrar Polstam och Körlof kan jag konstatera att det finns en skiljelinje i skattepolitiken inom borgerligheten som t.o.m. har spräckt den borgerliga trepartiregeringen. Men när det gäller åtgärder emot ekonomisk brottslighet står moderater, centerpartister och folkpartister sida vid sida och röstar ned socialdemokratiska förslag. Till sist: Herr Körlof berörde den satsning på ytterligare 30 kvarterspoliser som vi för någon vecka sedan föreslog. Får jag i detta sammanhang påminna Nr 147 om att vi har sagt ja till de satsningar som regeringen i år har föreslagit; det gäller omfördelningen av polistjänster till eko-rotlarna. Men regeringen har inte kunnat ge något besked om var de poliserna skall tas — någonstans måste de ju tas. Därför vill vi tillförsäkra kvarterspolisen ett tillskott av 30 tjänster. Det låg också helt i linje med våra förslag om satsningar på kvarterspolisverksamheten.

Fru talman! Björn Körlof tog upp just det som jag redan i mitt inledningsanförande sade att jag trodde skulle komma att tas upp, nämligen problemet med det kvittolösa samhället. Jag vet inte om Björn Körlof klart uttalade det, men han försökte på något vis göra gällande att vanliga människor ger sig in i det kvittolösa samhället därför att marginalskatterna är för höga. Vilka är det då som är lojala och rättskaffens människor men som enligt Björn Körlof ger sig in i ekonomisk brottslighet genom att tillämpa kvittolöshet och därigenom också smita från skatt? Är det vanliga arbetare som genom moderaternas och borgarpartiernas marginalskattesänkningar skall få någon eller några procent mindre marginalskatt och därmed komma ner till en marginalskatt på 50 26? Är det de som är de stora brottslingarna i detta sammanhang? Är det de som — bara för att de helt plötsligt får en sänkning av marginalskatten på 2-3 90 eller kanske något mer ned till 50 90 — genast skulle vara intresserade av att betala skatt? Nej, Björn Körlof, det är inte den gruppen som är ett allvarligt problem. Det är inte de människorna det gäller.

Det är alltså inte de vanliga människorna som Björn Körlof tänker på när han talar om ”rättskaffens och lojala” människor. Sedan vill jag hålla med Björn Körlof på en punkt — det kanske låter underligt, men jag vill göra det. Han sade att arbetsmiljölagen är uddlös. Jag minns inte om han sade att den var tandlös också, men det är den. Jag vill helt hålla med Björn Körlof om att arbetsmiljölagen är dålig, uddlös och verkningslös. Men däremot vill jag rätta Björn Körlof på en punkt: Arbetsmiljölagen lades inte fram av en socialdemokratisk regering utan av en arbetsmarknadsminister som hette Per Ahlmark.
Fru talman! Först till Arne Nygren: Jag sade inte att det inte hade hänt något på det här området förrän 1976, men jag sade att det i vart fall hade hänt ytterst litet. Det som Arne Nygren gått in på har varit taxeringskontrollerna. Sedan ville Arne Nygren att jag skulle ange något borgerligt förslag som 35 socialdemokraterna gått emot när det gällt åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Nej, något sådant kan jag inte ange. Ni har i stället velat gå längre. Det var det som mitt inlägg handlade om -— att ni vill gå så långt att åtminstone jag från min utgångspunkt ser allvarliga risker med att era förslag skulle kunna rubba en del av de grundläggande civilrättsliga och näringsrättsliga principer som vi under mycket lång tid har hållit oss till här i vårt land. Det är det som vi bedömer med ett visst allvar. Beträffande den lilla satsningen på 30 polistjänster är det rätt, som Arne Nygren säger, att det inte tillkom några nya tjänster i budgetpropositionen, utan att det rör sig om omfördelningar. Men ni vill alltså, om jag förstått er rätt, utan att det finns några pengar i statens kassakista satsa på 30 nya tjänster som kvarterspoliser och därutöver satsa på ytterligare polistjänster för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Vi noterar det, men frågan är: Var skall ni ta pengarna? Till Tommy Franzén: Jag talar inte om det kvittolösa samhällets människor i klasstermer. Det är inte fråga om människor av den ena eller andra karaktären. Vi vet att kvittolöshet förekommer överallt i samhället — både bland höginkomsttagare och bland låginkomsttagare. Problemet beror helt enkelt på att alla människor — och även företag — har betydande bekymmer med marginalskatterna. Jag tycker att Tommy Franzén skall släppa sitt klasstänkande och se på vilka transaktioner som det över huvud taget handlar om, oavsett vilka inkomster människorna har. Tommy Franzén borde se på vilka effekter skattetrycket har för varje enskild människa — för både låginkomsttagare och höginkomsttagare.
Fru talman! Herr Körlof frågar: Var skall vi ta pengarna? Nu är vi tillbaka till det resonemang som Åke Polstam och jag förde för en stund sedan, då jag sade att detta är praktiskt taget det enda område i statsförvaltningen där man genom att sätta in åtgärder också kan få inkomster av betydande grad — och få det snabbt. Jag nämnde en redovisning som kommer från BRÅ, där det sägs att det troliga är att skatteundanhållandet uppgår till 10 miljarder. Skall vi då säga att vi inte har råd att sätta in fler poliser, inte har råd att sätta in mer folk på uppbördssidan, inte har råd att sätta in fler kronofogdar — och bakom det söka skydd för att vi ingenting gör?

Det här är, Björn Körlof, också en fråga om att ge näringslivet en rättvis chans. Det finns nämligen en helt överväldigande del av företag här i landet som sköter sina affärer, sina skatter och sina avgifter på ett hederligt sätt, men som utsätts för en omöjlig konkurrens av fiffelföretagen. Det är inte minst av omtanke om de förra, i en önskan att skapa jämlikhet i det fallet, som vi också menar att åtgärder måste komma till, även om de för Nr 147 tillfället kostar pengar. Torsdagen den
Fru talman! Jag tror nog, Björn Körlof, att man får lov att sätta sig in i just detta klasstänkande. Det är väl ändå så att det råder vissa skillnader, inte bara när det gäller summornas storlek — exempelvis kvittolöshet gentemot stora miljöbrott — utan det är framför allt fråga om vilken inriktning brottsligheten har. Moderaterna har sin gamla käpphäst om det kvittolösa samhället. Jag må väl ändå få herr Körlofs gehör för uppfattningen att det kvittolösa samhället knappast från början startades av arbetarna. Men när man dag ut och dag in kan läsa i tidningar hur olika företag, företagsledare och höginkomsttagare på ett eller annat sätt bär sig åt för att komma ned till noll i inkomstbeskattningen, då har man tagit efter det. Det är inte underligt att en sådan sjuka — jag vill påstå att det är en sjuka — också sprider sig till de lägre klasserna. Men föregångarna finns i de klasser där också herr Körlof och hans partivänner återfinns. Det är där man skall sätta in angreppen. Det är där den verkliga inriktningen mot ekonomisk brottslighet finns. Det är också där grunden till den här sjukan finns. Slutligen vill jag konstatera att Björn Körlof tydligen var överens med mig beträffande arbetsmiljölagstiftningen.
Fru talman! Jag tror att vi är överens om, Arne Nygren, att vi behöver ett effektivt skattekontrollsystem och att det vi har nu uppvisar brister. Det råder inget tvivel om det. Vi måste arbeta vidare på att få fram ett nytt system. Men bekymren hänger bl.a. samman med att det skattesystem vi har här i landet, som har tillkommit under en lång tid med socialdemokratisk regering, uppvisar mycket stora brister i hela sin uppbyggnad. Det är inte kontrollsystemet som ställer till problem, utan det är skattesystemet i sig som gör det. — Men den debatten får vi föra i ett annat sammanhang. Jag är alltså inte motståndare till ett effektivt skattekontrollsystem. Det måste vi ha. Men jag vill samtidigt peka på att det också finns en yttersta gräns för hur långt man kan driva kontrollen. Även i samhällen som ägnar sig åt betydande kontrollverksamhet — Arne Nygren och jag är säkert överens om att vi inte skall gå så långt som öststaterna, där man har ett väl så utbyggt kontrollsystem — finns en svart ekonomi, fusk och fiffel. Det finns en del som t.o.m. hävdar att fifflet utvecklar sig just i sådana hårda kontrollsystem. Har inte Arne Nygren någon gång ställt sig frågan, hur det stora fifflet i vårt land har uppkommit och vad det beror på? Kan det hänga samman med att vi är på väg att bli för byråkratiska, för kontrollerande? Jag ställer frågan litet mera retoriskt. Till Tommy Franzén vill jag slutligen säga att jag inte tycker att man skall diskutera ekonomisk brottslighet i de klasstermer som Tommy Franzén gärna använder. Vi vet att den här typen av brottslighet förekommer i alla 37 samhällsgrupper. Var den har börjat och hur den har utvecklats tror jag inte vare sig Tommy Franzén eller jag skall göra sig till domare över — det vet man faktiskt inte riktigt. I övrigt håller jag med Tommy Franzén i hans påpekanden om arbetsmiljösanktionerna.

Fru talman! Det betänkande om ekonomisk brottslighet som vi nu behandlar är i sig ett märkligt aktstycke. Den borgerliga majoriteten redovisar sin ovilja mot att verkligen angripa de stora problem vi har i vårt samhälle när det gäller ekonomisk brottslighet — valutaflykt, skattefiffel, utplundring av företag, grå arbetskraft, branscher där ekonomisk brottslighet florerar — men också när det gäller myndigheternas samarbete för att ge samhället större möjligheter att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Den borgerliga majoriteten kryper bakom argument som: ”Det håller på och förbereds i departementet”, ”Vi måste slå vakt om den personliga integriteten”, ”Den svenska rättssäkerheten är i fara” osv. Det är ständigt framförda skäl för att inte göra någonting för att komma till rätta med de snabbt växande problemen. Åke Polstam frågade i sitt inledningsanförande: Hur upplevs detta ute i samhället? Hur ter sig rättssäkerheten för de vanliga människorna? Jag har upplevt de här problemen från ett annat håll och sett och lyssnat till människornas reaktioner, Åke Polstam. Människorna är verkligen intresserade av att man gör någonting åt de här problemen. Jag är säker på att de hederliga svenska medborgare som drabbas av falsarierna gärna ställer upp på att skärpa lagstiftningen för att klämma åt dem som fifflar. Jag tror att den borgerliga majoriteten gör ett misstag när man försöker inbilla människor att den föreslagna lagstiftningen skulle byråkratisera tillvaron eller göra det onödigt svårt för andra kategorier. Det här är medborgare som ibland jobbar i företag som styrs av samvetslösa profitörer, vilkas enda inriktning är att tjäna så mycket pengar som möjligt på kortaste möjliga tid, oberoende av vilka metoder det kräver. Kraven på att stoppa nolltaxerare och skattefifflare blir allt högljuddare. Vi politiker måste ställa upp och visa vägen till en bättre tingens ordning, om vi inte helt skall tappa greppet. I de motioner som utskottsbehandlats ställs förslag till lösningar av problem på olika områden, men eftersom det här är en svårhanterlig materia utmynnar de ofta i krav på en översyn. Det märkliga i det dokument vi nu behandlar är att den borgerliga majoriteten inte ens varit intresserad av en översyn av dessa för vårt samhälle så stora problem. Det visar enligt min uppfattning klart att viljan att åtgärda de falsarier som motionärerna tar upp är obefintlig. Fru talman! Jag skall kommentera några av våra reservationer. Jag skall börja med reservation 4, som gäller revisorns ställning i företagen. Åke Polstam sade i sitt inledningsanförande att alla påtalade olägenheter redan är utredda och åtgärder beslutade. Men enligt reservanternas mening är det grundläggande felet det sätt på vilket revisorer utses och entledigas i företag. För att en opartisk revision skall kunna garanteras i alla lägen bör revisorerna inta en självständig ställning inte bara i förhållande till styrelsen och verkställande direktören utan också till bolagsstämman. Det måste vara galet att revisorn genom sitt anställningsförhållande skall vara beroende av den styrelse som han skall kontrollera. I motion 1120 hemställs om att det i ett vidare perspektiv utreds om inte företagsrevisorer generellt bör utses av opartiska organ och inrikta sig på en mera allmän bedömning av företagets verksamhet i form av utvidgad förvaltningsrevision. I det sammanhanget bör också övervägas möjligheten att kräva obligatorisk redovisning av revisorerna av hur företaget fullgör sina förpliktelser mot det allmänna. Reservation 5 gäller ansvarsgenombrott samt aktiekapitalets storlek. Åtskillig ekonomisk brottslighet försiggår inom ramen för aktiebolag som efter avslutad användning försätts i konkurs. I regel är det s.k. fattigkonkurser där tillgångarna inte täcker konkurskostnaderna. Hittills har risken för upptäckt varit minimal därför att ingen skyldighet har förelegat att anmäla gäldernärsbrott. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen föreslog i proposition 1975/76:210 att sådan anmälningsskyldighet skulle införas. Denna proposition avslogs emellertid av den bogerliga riksdagsmajoriteten hösten 1976. Hade riksdagen då fattat ett annat beslut, hade samhället varit befriat från en stor del av denna brottslighet. Nu, fem år senare, har denna fråga bringats till sin lösning genom de reformer som trädde i kraft vid årsskiftet genom konkurslagstiftningen. Ett orimligt förhållande som i dag råder är att ett företag eller en person som har ett avgörande inflytande på ett bolag och drar ekonomisk nytta av detta inte har ansvar för bolagets skulder. Åke Polstam undrade om vi skulle rubba på den principen. Det tycker jag verkligen att vi skall göra. Det är inte meningen att de som plundrar ett bolag och försätter det i konkurs skall vara helt fria från ansvar. Som regel betalar seriösa företag sina dotterbolags skulder om det behövs. Så sker emellertid inte alltid. I mindre seriösa sammanhang används den juridiska personens form som ett instrument för att samla upp skulder och låta dem gå i graven med företaget. När det gäller frågan om en höjning av minimikapitalet för aktiebolag har Bengt Silfverstrand och jag väckt en motion som tyvärr har hamnat i lagutskottet och förmodligen kommer att behandlas i kammaren nästa vecka. Vi reservanter tycker emellertid att vpk-motionen 1864 har samma inriktning som vi har tänkt oss. I undersökningen Företagskonkurser — SIND 1975:2 konstaterades bl.a. att vid upprepade konkurser hade verksamheten nästan uteslutande bedrivits i aktiebolagsform. Aktiekapitalet hade endast undantagsvis överstigit 5 000 eller 10 000 kr. Av undersökningen framgår också att vartannat bolag som under perioden 1966-1970 gick i konkurs var ett s.k. 5 000 kronorsbolag. Inslaget av denna typ av bolag i ekonomisk brottslighet har också varit markant. År 1973 beslöt riksdagen att höja gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital från 5 000 till 50 000 kr. Övergångstiden hade satts så lång som fem år. Trots detta föreslog den borgerliga regeringen riksdagen att förlänga tiden ytterligare tre år, vilket också beslutades. Detta beslut innebar att den ekonomiska brottslighet som florerar med 5 000-kronorsbolagen som instrument har fått en mycket större omfattning än som var nödvändigt. Vid nästa årsskifte försvinner äntligen 5 000 kronorsbolagen, och därmed försvåras möjligheten till ekonomiska brott av denna typ. Summan 50 000 kr. sattes i 1973 års penningvärde och tillkom främst för att skapa ökad trygghet för att bolaget uppfyller sina förpliktelser mot anställda, mot samhället och mot andra borgenärer. Med den snabba penningvärdeförsämring som skett i synnerhet under senare år motsvarar 50 000 kr. på inget sätt de skäl för höjning som anfördes 1973. För att motsvara 50 000 kr. i 1973 års penningvärde borde lägsta gränsen för aktiekapital i dag vara mellan 110 000 och 120 000 kr. Som bl.a. brottsförebyggande rådet framhållit, utgör 50000 kr. vid utgången av 1981 ingen tillräcklig ersättning för aktieägarnas personliga betalningsansvar för att förebygga att aktiebolagsformen utnyttjas för ekonomisk brottslighet. I reservation nr 5 kräver vi en utredning av frågan om höjning av aktiekapitalets storlek. Reservation nr 6 gäller grå arbetskraft. Lisa Mattson togi sin inledning upp frågan om den grå arbetskraften som exempel på ärenden som förhalas inom regeringskansliet. Redan 1976 lade den socialdemokratiska regeringen fram en departementspromemoria med förslag till lagstiftning på skatterättens område. Denna syftade till att motverka förekomsten av grå arbetskraft. Det är alltså fem år sedan detta hände. Nu påstås det att en proposition är att vänta under innevarande år. Vi hoppas att den verkligen kommer efter dessa fem år i den berömda långbänken. Reservation nr 7 handlar om näringsförbud. Även när det gäller näringsförbud som en mera allmän sanktionsform mot ekonomisk brottslighet vägrar den borgerliga utskottsmajoriteten att tillstyrka en översyn av nuvarande förhållanden. Vi skall naturligtvis slå vakt om näringsfriheten. Den är en drivande kraft i samhället. Men när man nu gång efter annan konstaterar att det finns näringsidkare som ställer till stora problem både för konsumenter och samhälle — för konsumenter i form av dåligt utförda arbeten och för samhället genom den ekonomiska brottsligheten — är det verkligen på tiden att också de borgerliga politikerna tar sitt ansvar och medverkar till en förändring. Nu skyller utskottsmajoriteten på att betänkandet angående konsumenttjänstlag, som innehåller förslag till regler om reparationsoch servicearbeten, f. n. övervägs inom departementet. Men konsumenttjänstlagen löser ju inte alla problem i fråga om den ekonomiska brottsligheten. Den löser en hel del problem för konsumenter som har blivit illa behandlade av mindre nogräknade företag, det är riktigt, men jag tror inte att lagen kan ersätta det vi kräver i vår motion. Och hur länge det dröjer innan vi får se någon proposition om konsumenttjänstlagen är det ingen som vet. Det är nu tre år sedan betänkandet lades fram, och det är möjligt att det har hamnat i en ny långbänk. Slutligen skall jag säga några ord om reservation nr 8, som gäller etableringskontroll. I inte mindre än fem motioner krävs att någon form av etableringskontroll införes i branscher med stor ekonomisk brottslighet. Enligt Arbetslivscentrums rapport Enpersonföretag 1979 fanns i landet över 63 000 enpersonföretag som hade B-skattsedel. Av dessa återfinns 35 066 i centrala företagsregistret, medan resten inte hade registrerat sig som företagare och ej heller inbetalat någon moms för försålda varor eller tjänster. Det är främst inom byggfacken, bilbranschen, restaurangnäringen samt bland städbolagen som denna form av näringsverksamhet breder ut sig. En undersökning som gjorts i Malmö av Svenska byggnadsarbetareförbundets avdelning 2 visar att de s.k. skuttarna inom byggfacken undanhåller stora summor från beskattning varje år. Det var 20 slumpvis utvalda skuttare som granskades, och resultatet blev häpnadsväckande. De 20 som synades betalade tillsammans 161 651 kr. i skatt eller 8 083 kr. per man. Detta utgjorde ca en fjärdedel av vad en normalinkomsttagare i branschen betalade. Sätter man dessa siffror i relation till det antal enmansföretag som finns, så förstår var och en att det rör sig om stora summor undanhållen skatt som i sin tur övervältras på solidariska skattebetalare. Från skattesynpunkt är det alltså mycket otillfredsställande att denna form av verksamhet får förekomma helt okontrollerat.

Vi reservanter föreslår en utredning syftande till auktorisation, branschregister och etableringskontroll. Det är ett behov som snabbt måste tillgodoses. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att den ekonomiska brottsligheten har fått en utbredning i vårt land som ställer till med stora problem, inte bara genom att samhället drabbas ekonomiskt. De laglydiga medborgarna tycker att det nu verkligen har gått för långt. Massmedia har ofta rapporter om falsarier av olika slag som vanliga, hederliga människor har svårt att förstå hur de kan få fortsätta. Är det inte nolltaxerare så är det företagsplundrare som för egen vinnings skull struntar i de lagar och förordningar som finns. Detta påverkar till slut även dem som sköter sig och är hederliga. De frågar sig: Varför skall jag hålla på och jobba och stå i, när så många andra bara inriktar sig på att genom fiffel och båg sko sig själva? Fru talman! Jag tycker det är beklämmande att den borgerliga majoriteten inte ens kan ställa upp på att vi politiker föranstaltar om att utreda dessa missförhållanden. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 6, 7 och 8.
Fru talman! Hans Pettersson i Helsingborg talade i inledningen av sitt anförande om oviljan från den borgerliga sidan att göra någonting. Jag skall inte upprepa vad jag sade i mitt tidigare anförande på den punkten. Jag vill bara be Hans Pettersson läsa snabbprotokollet; det dröjer ju inte så länge förrän det kommer. Den oviljan existerar alltså inte. Också vanliga medborgare kan ha en ekonomisk situation som kräver rättssäkerhet, även om det kanske inte är regel. Jag hoppas att Hans Pettersson håller med om det. När det gäller revisors ställning hänvisar jag naturligtvis till vad jag sade förut. Men jag skulle också vilja ytterligare till protokollet anföra vad vi säger på s. 68 i betänkandet, nämligen: ”Enligt gällande ordning utses revisor av företagets beslutande organ. I vissa slag av företag, nämligen bankoch försäkringsrörelser, skall finnas offentliga revisorer utsedda av bankinspektionen resp. försäkringsinspektionen.” De är ju opartiska organ. Vidare säger vi: ”Revisorn skall vara fristående i förhållande till det företag han reviderar. Hans kontrollfunktion är riktad mot företagsledningen. Han skall därvid inte bara bevaka ägarnas intressen utan också övervaka att regler till skydd för borgenärer, aktieköpande allmänhet och anställda iakttas samt att samhällets intressen inte åsidosätts.” Det låter som om Hans Pettersson tycker att det här är ett mycket stort problem, men jag skulle vilja påstå att det knappast kan vara det. Dessutom är de här reglerna tillkomna så sent att de inte ens har trätt i kraft; det gör de först den 1 juli i år. Jag vet inte om jag hinner säga någonting mer om den fråga jag ställde, nämligen: Är vi beredda att rubba principen när det gäller ansvaret för de skulder som finns i aktiebolagen?

Jag tror inte att Hans Pettersson ordentligt har satt sig in i detta. Han bör läsa betänkandet en gång till på den här punkten. Där står det klargörande hur vi ser på dessa frågor.
Fru talman! I vad gäller rättssäkerheten är jag övertygad om att människorna ute i samhället skulle ställa upp på en skärpt lagstiftning för att hindra att den ekonomiska brottsligheten får så stora friheter. Jag tror inte att vi kan krypa bakom detta med rättssäkerhet och personlig integritet längre. Nu kräver verkligen människorna åtgärder. I vad gäller revisorerna kräver vi att man skall utreda frågan. Det vi menar är galet i nuvarande förhållanden är att den bolagsstämma som revisorn skall kontrollera utser revisorn i sitt företag. Trivs man inte med honom, om man t.ex. får en för aktiv revisor, kan man avskeda honom. Vi menar att detta är felaktigt. Vi kräver också att revisorerna skall ha skyldighet att för samhället redovisa vad som håller på att ske i ett företag, när det börjar gå galet ekonomiskt osv. Åke Polstam behöver inte tvivla på att jag har läst betänkandet. Men jag tycker det är galet att en människa som är ansvarig för ett företag skall få husera hur som helst med det och sedan inte behöva ansvara för sina gärningar. Därför kräver vi att ansvarsgenombrottet skall förstärkas.
Fru talman! Hans Pettersson i Helsingborg och jag är säkerligen helt överens om att vi gemensamt skall bekämpa alla former av skojeri och alla skojare som sysslar med sådan verksamhet som vi inte kan acceptera. Vi ställer upp på lagskärpning för att klara detta, om det sker under rättssäkra former. Vi ställer upp på all skärpt lagstiftning för att förhindra den här formen av kriminalitet, men inte på vilka villkor som helst. Människor som inte begår brott skall inte behöva råka illa ut. Beträffande revisorerna har vi faktiskt gjort en utredning, och vi har en ny lagstiftning på detta område. Den har ännu inte trätt i kraft. Skall vi då göra en ny utredning? Nog har jag varit med om mycket byråkrati i alla år, men detta är att gå väl långt. Det kostar ju också pengar.
Fru talman! Det räcker inte med läpparnas bekännelse, man måste väl få någon effekt också. Åke Polstam har flera gånger sagt att vi är helt överens när det gäller att vilja förhindra den ekonomiska brottligheten. Men ni kan inte ens ställa upp på att man utreder de frågor som skulle förbättra förhållandena. Vi kräver alltså en utredning. Det är inte fråga om att ta motionen och göra den till lag. När det sedan gäller revisorerna vet jag att det är en ny lagstiftning på gång. Men tycker Åke Polstam att det är riktigt att den bolagsstämma som skall kontrolleras av en revisor har möjlighet att avskeda och tillsätta hur som helst, om det gäller en obekväm person? Jag läste Aftonbladet i lördags, och där står det med stora rubriker: ”Far och son i bedrägerihärva. Tjänade miljoner på att slakta sina företag.” Det är fem företag som har fått stryka på foten, och det är inte vilka företag som helst. En advokat och en revisor är inblandade i detta. Nog behövs det en översyn och förbättringar på detta område.

Fru talman! De senaste åren har vi fått en allt intensivare debatt om den ekonomiska brottsligheten. Kunskaperna om vad som är ekonomisk brottslighet har ökat, men dess värre är nog inte företeelsen ny. Emellertid har den ekonomiska brottsligheten allvarliga konsekvenser för samhället. Åtskilliga tiotals miljarder undanhålls från beskattning — pengar som hade behövts till angelägna samhällsomsorger. Samtidigt måste vi också konstatera att en del av de ekonomiska aktiviteterna, som är positiva men som kommit till stånd på den svarta marknaden, aldrig skulle ha kommit till stånd om skattekontrollen varit hundraprocentig. Därför blir beräkningarna av den ekonomiska brottslighetens omfattning väldigt vanskliga. En annan allvarlig konsekvens av den ekonomiska brottsligheten är att åtskilliga företag har ett övertag i konkurrensen över ärligt arbetande företagare, därför att de förra fuskar med att betala in arbetsgivaravgifter och skatter eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter. I sådana fall måste samhället reagera otvetydigt till stöd för det stora flertalet seriösa företagare. Den ekonomiska brottsligheten har huvudsakligen handlat om de stora skattesummor som samhället går miste om, men vi måste alltmer i belysning av de många problemen och de allvarliga konsekvenserna också ta fram den ekonomiska brottslighetens offer. De som gör svartjobb eller som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet beskrivs ofta — det har också gjorts här i kammaren — som smarta, välutbildade och begåvade. Det är emellertid långt ifrån hela sanningen i den här frågan. Mytbildningarna är många. Det är inte heller särskilt begåvat att ägna sig åt ekonomisk brottslighet. Vi måste också komma ihåg att åtskilliga av de företagare som inte fullgör sina skyldigheter mot samhället och mot långivare inte är särskilt kunniga på det ekonomiska området. Exempel på en sådan företagare fördes fram i en debatt här i kammaren i går. Tvärtom är deras fall just att de inte kan de ekonomiska bitarna. Samtidigt ger detta till effekt att de anställda kommer i kläm och ibland förlorar sina jobb och sin försörjning. Många som luras eller lurar sig själva att hoppa på svartjobb och möjliggör omfattande ekonomisk brottslighet för andra, som är mer beräknande, gör det inte av så värst cyniskt materialistiska skäl utan för att klara sina månatliga utgifter. Att tjäna snabba pengar är en stor frestelse för många som har problem med sin egen ekonomi. De tänker kortsiktigt och reagerar kanske inte förrän den dag då det finns ett behov av att få stöd genom socialförsäkringarna eller senare i livet när man behöver sin ATP. Men då är det för sent. Jag tror att det kan vara på sin plats att slå ett slag för socialförsäkringarna, att ansvariga myndigheter informerar om den enskildes nackdelar av att inte arbeta lagligt. Naturligtvis bör också skolan bidra till informationsarbetet och i sin undervisning om skattedeklarationer ta upp vikten av att ungdomar tar lagliga anställningar och kommer in i De senaste åren har åtskilligt arbete utförts mot den ekonomiska Torsdagen den brottsligheten. Det är i detta arbete angeläget att kontrollen ökar kraftigt. 21 maj 1981 Det mesta är kriminaliserat, även om vi måste gå vidare med lagstiftningsarbetet i syfte att ge åklagare och domstolar nödvändiga instrument för att skipa rättvisa. Men viktigast av allt är att kontrollen och kunskapen kraftigt ökar när det gäller att fastställa vilka som systematiskt inte fullgör sina skyldigheter gentemot samhället. I det kontrollerande arbetet har eko-rotlarna en stor betydelse. Sedan budgetåret 1977/78 har sammanlagt 104 polismanstjänster tillförts för att bekämpa den organiserade och ekonomiska brottsligheten. På den socialdemokratiska regeringens tid fanns inte en enda eko-polis, och inte en enda krona extra ville socialdemokraterna satsa på eko-rotlarna i årets budget. I budgetpropositionen föreslogs dessutom ytterligare 16 polismanstjänster. Det finns nu eko-rotlar i de större städerna samt på ytterligare fem orter — Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Jönköping, Linköping, Karlstad och Umeå — och rikspolisstyrelsen kommer snart att fatta beslut om inrättande av fyra rotlar till. Också rikspolisstyrelsen har en central organisationsgrupp för bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Det är vidare skäl att nämna att polisen ingår i de samarbetsorgan mellan berörda myndigheter på central, regional och lokal nivå som har tillskapats under år 1979 och som har till uppgift att främja myndigheternas samarbete i bekämpandet av den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Detta är ett resultat av den s.k. SAMEB-rapporten som arbetades fram av riksåklagaren, rikspolisstyrelsen, riksskatteverket, generaltullstyrelsen och riksbanken. Enligt gruppens mening krävdes bl.a. ett relativt omfattande och oavbrutet informationsutbyte — även av sekretesskyddade uppgifter — mellan de myndigheter som skulle samverka, främst polis-, åklagar-, skatteoch kronofogdemyndigheterna samt beträffande utlandstransaktioner tullverket och riksbanken. BRÅ har då mot bakgrund av detta arbetat fram en promemoria om informationsutbytet mellan myndigheter, och på grundval av denna promemoria redovisade regeringen i en proposition sin bedömning av sekretesslagens inverkan på myndigheters möjligheter att lämna varandra sådana uppgifter som behövdes i kampen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Motion 1120 har följts upp i reservation 12 beträffande samarbetet mellan myndigheter och informationsutbyte. Reservanterna menar att om de samverkansmodeller som man valt inte visar sig vara effektiva skall åtgärder omedelbart vidtas för att förbättra samverkan, och vad utskottet anfört skall ges regeringen till känna. Något sådant tillkännagivande behövs faktiskt inte. Samverkan mellan de olika myndigheterna i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten fungerar bra. Beträffande reglerna om sekretess framhöll föredraganden i propositionen att strävandena måste inriktas på att för framtiden skapa möjligheter för ett ökat informationsutbyte, och det 45 förutsätts att det fortsatta arbetet med dessa frågor inom BRÅ bedrivs med största skyndsamhet. Även på denna punkt är motionärerna och därmed också reservanterna väl tillgodosedda. Det är angeläget att eko-rotlarna får fortsatta resurser att jobba vidare. Det är också angeläget att polisens kunskap om den ekonomiska brottsligheten får växa sig starkare just genom att man organiserar arbetet i eko-rotlar samt genom att erforderlig utbildning ges till polismännen. Självfallet kommer det också alltid att vara stort behov av att ha andra yrkesgruppers kunskaper med i de olika spaningsaktionerna. Särskilt viktigt är samarbete med revisorer. I den socialdemokratiska reservationen nr 13 vill man att experter på t.ex. skatteoch bokföringsfrågor skall kunna anlitas. Det är, som jag nämnt, viktigt att så sker, och det görs redan i dag. Denna insikt om vikten av utomstående experters betydelse för spaningsarbetet har givetvis också polisen. Därför behövs inget tillkännagivande från riksdagen om sådant som polisen redan vet och redan gör. Den kritiken har ibland framförts att de polismän som rekryteras till eko-rotlarna är de polismän som tidigare jobbade på bedrägerirotlarna. Jag kan verkligen inte, fru talman, se någon nackdel i det. De kunskaper och den personkännedom som polismännen har på bedrägerirotlarna kan komma väl till pass på eko-rotlarna. Det är däremot viktigt att inte bedrägerirotlarna åderlåts. Åtskilliga av de polismän som arbetar på eko-rotlarna är nöjda med den nuvarande organisationen, men det är givet att arbetet ständigt måste utvecklas till det bättre. Den socialdemokratiska reservationen 11 handlar om företagsböter. Förslag om detta kommer att läggas fram på grundval av en PM som arbetats fram inom justitiedepartementet. Därutöver har andra former av företagsböter redan införts. Exempelvis finns redan förseningsavgifter, överlastavgifter, avgifter för olovligt byggande, skattetillägg osv. Det senaste exemplet är miljöskyddsavgifterna. I ett nyligen framlagt betänkande om förslag till ny arbetstidslag föreslås också att en övertidsavgift införs. Att de socialdemokratiska reservanterna inte varit nöjda med detta får väl anses vara uttryck för traditionell socialdemokratisk oppositionspolitik. Reservation 14 tar upp generalklausulen eller skatteflyktsklausulen. Riksdagen har fattat beslut om en sådan skatteflyktsklausul, och den trädde i kraft den 1 januari. Huruvida den är fullständigt verkningsfull eller inte måste man väl ändå säga är för tidigt att bedöma — den har ju inte varit i kraft mer än fem månader. Och jag har ännu aldrig hört i någon debatt här i kammaren att man förkastar en lag som varit i kraft i bara fem månader. Jag vill också säga att det är rimligt att det finns en viss rättssäkerhet även beträffande den här typen av lagstiftning. Genom att använda ord som kraftfulla kampåtgärder, snar, starka krav, tillräcklig, aktiv, intensiv, väsentlig osv. och genom innehållslösa uppräkningar försöker socialdemokraterna ge sken av att ha något ytterligare att komma med. Men socialdemokraternas traditionella oppositionspolitik innehåller inte något särskilt ytterligare konstruktivt förslag. Höj rösten, argumentationen är svag — det är ett gammalt politikerknep. Nr 147 Och det kan kanske behövas efter alla historier i massmedia om svindlande Torsdagen den krognotor och reseräkningar i olika organisationer som är socialdemokra 21 maj 1981 terna närstående. Det betänkande som vi behandlar i dag är ett omfattande dokument. Det är det mest omfattande dokument som justitieutskottet har producerat hittills. Där redovisas vad som har gjorts under åren sedan 1976, då socialdemokraterna förlorade makten. Vad som har gjorts är bl.a. följande. 1977 fick vi en rapport från arbetsgruppen inom rikspolisstyrelsen med krav på särskilda polisenheter. Vi har 120 polismanstjänster till dessa polisenheter. Vi har fått åtta nya eko-rotlar, och fyra nya rotlar är på gång. Vi har fått en stark prioritering av resurserna inom polisen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi har fått till stånd särskild utbildning av åklagarna så att de bättre skall kunna lösa de frågor som rör den ekonomiska brottsligheten. Vi har fått 1300 nya tjänster till den första skatteinstansen för bättre skattekontroll. BRÅ fick nästan genast efter den socialdemokratiska regeringens. fall i uppdrag att göra en genomgripande översyn av lagstiftningen mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Vi har lagt fram förslag och beslutat avseende organiserad häleriverksamhet. Det finns nya regler om åtalsprövning vid arbetsmiljöbrott. Det finns en ny aktiebolagslag. Det finns förslag som jobbats fram inom justitiedepartementet om förtursregler som rör alla skatter och avgifter som omfattas av skattebrottslagen. Det har fattats beslut om skärpning av lagen om dobbleribrott. Det finns också på riksdagens bord ett förslag som avser frågor om miljöbrott. Det finns förslag om ändring av likvidationsförfarandet. Det finns en lag om skatteflyktsklausul som trädde i kraft den 1 januari 1981 osv. Fru talman! Här har sagts att utskottsmajoriteten kryper bakom ord som rättssäkerhet och integritet och förslag som jobbas fram i departementet. Jag skulle vilja fråga den som uttryckte sig just så, Hans Pettersson i Helsingborg, om han är beredd att släppa alla krav på rättssäkerhet. Jag skulle vilja säga, Hans Pettersson, att det finns hederliga företagare i vårt land — även sådana som har femtusenkronorsbolag — samtidigt som det finns många med femtusenkronorsbolag som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Jag skulle vilja veta om Hans Pettersson tänker släppa kraven på rättssäkerhet i alla avseenden för att förstöra för alla företagare. Om ett förslag är under utarbetande i justitiedepartementet, vad menar då Hans Pettersson att vi skall säga, ifall vi får förfrågningar om det förslaget? 4 Skall vi säga att det inte är under utarbetande i justitiedepartementet eller skall vi tala om kraftfulla kampåtgärder? Är det pamfletter med sådant innehåll som vi skall ägna oss åt att kasta fram i denna kammare, på samma sätt som socialdemokraterna? Fru talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan.
Fru talman! Det här var ett inlägg av Bonnie Bernström som tydligen var skrivet innan debatten kommit i gång och som därför huvudsakligen kommit att bli besvarat under debattens gång. Det var några delar i Bonnie Bernströms inlägg som kan vara värda att ta upp. Bonnie Bernström säger att regeringen har prioriterat de ekonomiska rotlarnas insatser inom polisen. Det är väl ändå att ta i, Bonnie Bernström. Det är 100 tjänster som det rör sig om. Det är en fjärdedel av det nytillskott som socialdemokraterna medverkade till sista året i regeringsställning. Större än så är inte denna insats på polisområdet, som nu den tredje borgerliga företrädaren här i kammaren står upp och anmäler som ett praktexempel på regeringens kraftfulla åtgärder.

Fru talman! Jag vänder mig till Bonnie Bernström för att säga att herr Polstam utlovade att Bonnie Bernström skulle ta upp denna fråga. Det skulle vara intressant om Bonnie Bernström hade möjlighet att göra det — särskilt som det utlovats här i kammaren.
Fru talman! Jag blev litet förvånad över Arne Nygrens och Lisa Mattsons kommentarer kring skatteuppgörelsen. Jag tycker det är mycket värdefullt att socialdemokraterna äntligen kom med på en uppgörelse med kraftigt sänkta marginalskatter. Jag tror att just kraftigt sänkta marginalskatter kommer att ha stor betydelse för människors motivation att jobba lagligt. I vad det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten fortsätter vi det arbete som pågår inom departementet. Det finns all anledning att fortsätta att prioritera resurserna inom polisen. Det är så, Arne Nygren, att socialdemokraterna inte har krävt en enda Nr 147 ytterligare tjänst utöver vad som har anslagits i årets budget. De ytterligare "Torsdagen den tjänster som finns med i årets budget är 20 polismän för narkotikabrottslig 21 maj 1981 heten. Men det är precis lika viktigt att man bekämpar narkotikabrottsligheten som den ekonomiska brottsligheten — i synnerhet som de har viktiga

Fru talman! I justitieutskottets betänkande om ekonomisk brottslighet, som nu behandlas, ingår vissa skattefrågor och lagstiftningsåtgärder på skatteområdet som instrument i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Lisa Mattson har redan tidigare i den här debatten tagit upp dessa frågor. Nu är det emellertid på det sättet att den socialdemokratiska motion och de motioner från annat håll, som är huvudanledningen till justitieutskottets betänkande, är ett och ett halvt år gamla. I år har ytterligare motioner tillkommit under den allmänna motionstiden. Årets socialdemokratiska motion om åtgärder mot skatteoch avgiftsundandragande behandlas dock av skatteutskottet och kommer senare upp till behandling i kammaren. Jag skall därför nu, i debattens avslutningsskede, bara göra ett kort inlägg om skattebrott och skatteflykt. Mycket tyder på att skattesmitandet och den ekonomiska brottsligheten ökar i vårt land. Uppenbarligen blir svartjobb och kvittolösa affärer allt vanligare, och de obetalda skatterna blir fler och beloppen större. Därmed växer samhällets skattefordringar. Vi uppmärksammas ganska ofta av dagspressen på hur vissa personer lever på en hög ekonomisk standard utan att de deklarerar några inkomster eller betalar någon skatt — det är dem vi brukar kalla för nolltaxerare. För oss som slår vakt om solidaritet i samhället är detta en utveckling som ter sig mycket hotfull. Nu skall det emellertid kraftigt understrykas att flertalet medborgare är laglydiga och lojala samt beredda att betala de skatter och avgifter som beslutas i demokratisk ordning. Men om skattefusket sprider sig kan solidariteten råka i fara, och de moraliska grundvalarna i samhället kan bli underminerade. Samtidigt mister samhället då stora inkomster genom skattefusket. Och det är inga småbelopp, utan det torde röra sig om miljardbelopp i undanhållen skatt. Vi socialdemokrater i utskottet har i vår reservation velat understryka att det gäller att se till att lagarna efterlevs så långt som det är möjligt. Vi anser också att en omläggning av skattesystemet som beaktar de brottsförebyggande effekterna är en väsentlig reform. Skatteflykt är ju inget lagbrott men innebär försök att utnyttja rådande skatteregler för att få ned skatten på ett sätt som egentligen står i strid med samhällets avsikter med dessa lagar. S. k. kryphål i lagen utnyttjas. För att kunna komma åt skatteflykten måste man därför ändra lagarna eller stifta nya lagar. 49 Vi reservanter hävdar att Sverige är i starkt behov av en effektiv lagstiftning mot skatteflykt när det gäller såväl skatteflykt inom landet som skatteflykt genom internationella transaktioner. Nu menar den borgerliga utskottsmajoriteten att vi ju förra året fick en lag mot skatteflykt. Den trädde i kraft den 1 januari i år. Detta har sin riktighet, men denna lag har enligt vår mening getts en utformning som i hög grad begränsar lagstiftningens effektivitet och de med klausulen avsedda effekterna. Vi tycker att lagen fått en alltför restriktiv utformning, varmed det föreligger betydande risk att den skall kringgås. Lisa Mattson erinrade i sitt inledningsanförande om vad den helt nyligen träffade skatteöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet innebär. Arne Nygren ställde också i sitt anförande den frågan på sin spets. I överenskommelsen tar man, som det har sagts, upp frågan om kampen mot skattefusk och skatteflykt. Det sägs att den kampen bör intensifieras. Lisa Mattson har utförligt redogjort för innebörden i trepartiöverenskommelsen och för utskottsmajoritetens skrivning om skattefusk och skatteflykt. Får jag för min del bara tillägga att jag liksom Lisa Mattson tycker, att om centern och folkpartiets riksdagsledamöter röstar för utskottsmajoritetens skrivning, så har de gjort det första avsteget från den träffade skatteöverenskommelsen. Vad beträffar gäldenärsbrotten utgör de ofta ett led i en ekonomisk brottslighet. Reservanterna delar därför motionärernas uppfattning att en skärpning av straffskalorna för samtliga gäldenärsbrott, alltså inte bara för bokföringsbrott, är motiverad. I en reservation föreslår vi därför att en översyn snarast kommer till stånd. Får jag, fru talman, allra sist säga att anledningen till att vi från socialdemokratins sida är så angelägna om förbättringar i skattelagarna är att vi anser att skatteoch avgiftssystemen skall användas för finansiering av en väl fungerande offentlig sektor. Bl. a. skall de garantera att alla människor, oavsett inkomst och förmögenhet, får en god sjukvård och social omvårdnad samt trygghet på ålderdomen. Skatteoch avgiftssystemen skall också skapa utbildningsmöjligheter såväl i ungdomen som senare i livet. Skatteoch avgiftssystemen skall ge trygghet vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet, och de skall vidare bidra till en rättvis fördelning av vår levnadsstandard. Därför är det viktigt och angeläget att skatteoch avgiftssystemen upplevs som rättvisa och fungerar effektivt på avsett vis. Lisa Mattson har yrkat bifall till samtligå reservationer, och i detta yrkande instämmer jag.

Fru talman! Den fria etableringsrätten är djupt förankrad hos det svenska folket. Näringsfrihet uppfattas som en grundläggande rättighet. Som demokrater värnar vi därför rätten att få starta företag och driva affärsverksamhet. Men denna frihet får inte sträckas dithän att skrupelfria lycksökare under näringsfrihetens täckmantel kan göra ekonomisk vinning på enskildas och samhällets bekostnad genom att bryta mot lagar och förordningar. För dem som vill värna solidariteten i samhället utgör den ”svarta ekonomin” och den ekonomiska brottsligheten en hotfull utveckling. Nr 147 Undersökningar som gjorts visar på ett vittförgrenat samband mellan Torsdagen den ekonomisk brottslighet och företagande inom vissa näringsgrenar. Denna 21 maj 1981 utveckling har gjort det svårt för många ansvarskännande företagare i utsatta branscher att fortsätta sin verksamhet. De kan inte konkurrera på rättvisa och lika villkor. Vissa branscher riskerar, om åtgärder inte sätts in, att domineras av dem som finansierar sin verksamhet genom organiserad ekonomisk brottslighet. Fru talman! Det är ett i sanning ruskigt perspektiv. Fri etableringsrätt kan inte försvaras för dess egen skull. Det finns ingen som helst anledning att acceptera en etableringsrätt som skadar de anställdas och de seriösa företagens intressen och fortlevnad. Etableringsrätten måste utformas och regleras utifrån samhällsekonomiska och produktionstekniska krav. Samhället får inte tveka när det gäller att införa etableringskontroll på områden som hotas av icke-seriös och brottslig verksamhet. Det är känt i vida kretsar att ett omfattande missbruk förekommer i fråga om konkurs och likvidation. De flesta konkurserna förekommer inom byggnadsoch entreprenadföretagen. Men även inom metalloch verkstadsindustrin samt inom annan tillverkningsindustri är konkursbenägenheten stor. Under senare år har också en tendens till ett ökat antal konkurser kunnat iakttas inom detaljhandeln. Svårigheterna inom bl.a. restaurangbranschen är också väl kända. Rapporter från brottsförebyggande rådet tyder på att en hög procent av de konkursansvariga har ägnat sig åt ekonomisk brottslighet. Vissa myndigheter som har att handlägga konkursärenden uppskattar numera den andelen till drygt 30 90. Vid behandlingen häromåret av de nya reglerna i konkurslagen avvisades ett alternativt förslag om automatiskt näringsförbud med dispensrätt. Det var synd. Näringsförbud borde automatiskt kunna följa på en konkursdom vidt.ex. grovt skattebrott. Automatiskt näringsförbud bör också övervägas vid uppenbar tredska när det gäller att betala in skatter och avgifter. Näringsförbud borde också kunna tillgripas vid likvidation, eftersom likvidationsförfarandet i vissa fall kan missbrukas på samma sätt som konkursinstitutet. Den ekonomiska brottsligheten i Sverige är, som framgått av dagens debatt, mycket omfattande. Riksdagen måste därför snarast besluta om etableringskontroll och effektivare konkursoch skattelagar samt ge myndigheterna ökade kontrolloch utredningsresurser. Ett bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid utskottets betänkande skulle verksamt bidra till att man lättare kunde komma åt den ekonomiska brottsligheten. En fortsatt ”långbänk” i dessa frågor gynnar bara dem som systematiskt ägnar sig åt svartjobb och ekonomisk brottslighet.